Fru talman! Hans Wallmark har frågat ministern för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete om det i regeringen och Statsrådsberedningen gjorts någon särskild analys av hur de nya tillfälliga id-reglerna och transportörsansvaret slår mot det nordiska samarbetet i allmänhet och mot Öresundsintegrationen i synnerhet. Vidare har Hans Wallmark frågat om ministern för nordiskt samarbete på förhand haft kontakter med sina nordiska samarbetskollegor i allmänhet och den danska samarbetsministern i synnerhet inför det svenska beslutet att införa id-kontroller. Slutligen har han frågat hur ministern för nordiskt samarbete i övrigt kommer att arbeta mot gränshinder som ett prioriterat område för nordiskt samarbete i ljuset av det som nu sker i Öresundsregionen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Bakgrunden till beslutet om id-kontroller var att regeringen bedömde att viktiga samhällsfunktioner var hotade med anledning av det stora antalet asylsökande under senhösten. Bestämmelserna syftar till att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte sätts ur spel. Arbetet med att ta fram lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet samt den förordning som reglerar id-kontrollerna skedde under kort tid eftersom omständigheterna krävde detta. Inför regeringsbeslutet den 18 december 2015 om att anta lagen och besluta om förordningen informerades det danska Trafikministeriet löpande av Regeringskansliet. Den 11 januari 2016 besökte jag Öresundsregionen och träffade den danske transportministern samt företrädare för Region Skåne och Malmö stad. Den 21 januari 2016 träffade jag på nytt den danske transportministern i samband med ett EU-möte i Amsterdam. Regeringens avsikt är att bestämmelserna om id-kontrollerna inte ska gälla för längre tid än vad som är nödvändigt för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner inte hotas. Påverkan på integrationen och utvecklingen i regionen blir givetvis mindre om kontrollerna är kortvariga, men det är i dag inte möjligt att säga hur länge behovet av id-kontrollerna kvarstår. Ännu har det gått för kort tid för att en ordentlig utvärdering av de nya bestämmelserna ska kunna göras. Den integrationsprocess som vuxit fram i Öresundsregionen sedan Öresundsförbindelsen öppnande år 2000 är mycket viktig för de svensk-danska relationerna, och det pågår sedan länge ett arbete med att avlägsna gränshinder för att skapa jobb och tillväxt. Vi samarbetar därför nära med våra danska grannar för att ytterligare stärka den dynamiska utvecklingen i Öresundsregionen. Jag har också nyligen tagit initiativ till ett samarbete med de nordiska grannländerna om gränsöverskridande infrastruktur och transporter och vid mina möten med den danske transportministern kommit överens om att samarbeta om fortsatta åtgärder för att stärka Öresundsregionens utveckling och integration.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Som noterades ställde jag ursprungligen min fråga till den nordiska samarbetsministern Kristina Persson, för jag ville lyfta fram dimensionerna av Öresundsintegration och nordiskt samarbete med anledning av id-kontrollerna. Nu kan Kristina Persson inte svara, eller så vill hon inte svara. Det var på liknande sätt för ett par månader sedan när vi hade Nordiska rådets session i Reykjavík. Då kunde Margot Wallström inte komma, utan man fick skicka Kristina Persson. Det är lite märkligt att regeringen skickar fram andra personer än de som förväntas svara på en del av dessa frågor. Det blir lite för mycket hipp, hipp och lite för mycket hopp, hopp. Det stärker inte respekten för regeringen, fru talman. Om man varit stolt över det man gjort, över de insatser man kommit fram till och den praktiska lösning man fått då hade det väl varit bra om flera ministrar hade förklarat hur man tänkt och vad man gjort. Nu är det i praktiken bara Anna Johansson som får stå till svars för regeringens politik. Det är möjligtvis en rätt ansträngande arbetsuppgift. Jag tycker att fler ministrar skulle ha klivit fram och markerat de olika dimensioner som finns i detta. Fru talman! Socialdemokraterna sökte regeringsmakten 2014. Socialdemokraterna fick regeringsmakten 2014. Det är därför Socialdemokraterna måste utvärderas beträffande hur de använder regeringsmakten sedan 2014. Därför finns det skäl att se på hur de regler som började gälla från den 4 januari har genomförts. För de boende i Öresundsregionen, för dem som är de dagliga pendlarna, är det en stor sak. Det är stor sak eftersom det har inneburit bök och stök. Det har blivit jobbigare. Det har blivit förseningar. Det har blivit stora osäkerheter. Det gäller inte så mycket för dem till Köpenhamn, däremot för dem som pendlar från Köpenhamn. När det blir stök och bök och människor blir oroliga och bekymrade är det viktigt, fru talman, att man visar ett tydligt ledarskap. Det var en av utgångspunkterna för min interpellation, nämligen vilka kontakter man försökt skapa, vad man försökt göra för att förbereda detta. Det är ingen hemlighet för statsrådet Anna Johansson att jag dessutom har ställt några skriftliga frågor om exakt vilka möten som genomförts. Jag fick det senaste svaret så sent som i dag. Vad jag förstår hade i alla fall Anna Johansson som minister inte någon ministerkontakt innan reglerna infördes den 4 januari. Det hade varit intressant att veta om Kristina Persson haft några kontakter med de andra nordiska samarbetsministrarna eller specifikt med den danske samarbetsministern. Fru talman! Jag kom från Helsingfors i dag, från ett möte i Nordiska rådets presidium. En fråga som återkommande diskuteras i den nordiska kontexten är hur integrationen och det nordiska samarbetet påverkas av det sätt på vilket man genomfört reglerna i Sverige. Därför borde vi ha sett ett tydligare ledaransvar från den svenska regeringens sida. Inte minst hade det behövts en tydlighet för de människor som drabbas av osäkerhet, som drabbas av förseningar, som frågar sig om de kommer med på tåget eller inte. Därför skulle man ändå kunna ställa frågan till Anna Johansson, som får representera hela regeringen och alla dimensioner av detta med id-kontroller: Finns det något som man självkritiskt kan se tillbaka på och säga att man kunde ha gjort bättre? Finns det något i implementeringen, regeltillämpningen, som man kunde ha sagt kunde ha gjorts bättre, så att man kunde ha minskat osäkerheten och oklarheten? Dessutom ställde jag en mycket konkret fråga i min interpellation: Innan man fattade beslutet och utfärdade direktiven, gjordes det någon reflektion om hur detta påverkar det nordiska samarbetet och hur människor uppfattar det?

Fru talman! Detta är faktiskt en ganska viktig fråga. Under de senaste 25 åren har regionaltrafiken här i Sverige ökat med 200 procent. Så mycket mer reser svenskarna inom regionen. Arbetsmarknadsutvidgningar har den senaste tiden inträffat många gånger om. Därför är det intressant att se hur detta påverkar. Om man någon gång i livet har pendlat, vilket jag har gjort ett antal år, förstår man att 10-15 minuter är väldigt viktiga. Därför måste man behandla den här frågan med stor respekt för dem som pendlar. Jag skulle vilja säga en sak till Hans Wallmark. Den här åtgärden är viktig, det är viktigt att man gör det rätt och att regeringen gör det hela på ett korrekt sätt. Nu ser man att de stora farhågor som fanns före den 4 januari inte har besannats i den omfattning man varnade för. Där har det blivit bättre än vad man varnade oss i trafikutskottet för innan gränskontrollerna infördes. Hans Wallmark säger att man måste utvärdera vad vi socialdemokrater har gjort. Under åtta år har vi haft en regering, ledd av Fredrik Reinfeldt och Moderaterna, som hade som sin viktigaste målsättning att sänka skatter. För oss som bor i Norrland, som jag, finns det inga tullar eller gränskontroller på vägen ned till Stockholm, utan det är ett och samma land. Men ändå har restiderna för tågen blivit längre under den tid som Hans Wallmarks parti tillhörde majoriteten här. Det finns inga kontroller eller poliser som stoppar tågen, men ändå har restiderna ökat. Under 25 år har regionaltrafiken ökat med 200 procent. På bara 15 år har restiden med tåg från Sundsvall till Stockholm ökat med mellan 35 och 40 minuter. Det mesta av detta skedde under ditt partis regeringstid, Hans Wallmark, då underhåll av järnvägen inte var prioriterat. Man måste se helhetsbilden. När man talar om nordiskt samarbete skulle det vara bra om man hade en bild av hur det är i Sverige. Som jag sa har restiden ökat med 40 minuter. Samtidigt som vi har byggt bron för att kunna skapa ett större arbetsmarknadsområde har vi i Norrland minskat möjligheterna.
Fru talman! Jag får börja med att tacka Hans Wallmark för hans omsorg om min person, att jag ensam får stå till svars för regeringens politik. Jag vet inte hur det fungerade i den borgerliga regeringen på sin tid, men i vår regering har vi den ordningen att det är den som har hand om en fråga som är ansvarig. Och den här frågan är det jag som har hand om. Jag tycker inte att det är särskilt besvärande att svara på frågor om den. Jag menar inte att det här är en åtgärd som regeringen har önskat vidta eller som vi har haft som målsättning, men till en regerings uppgifter hör att ta ansvar. Det innebär att man ibland också behöver fatta beslut som man inte älskar eller känner sig särskilt stolt över men som i en uppkommen situation är av nöden. Detta är ett sådant beslut. Jag är stolt över att vi som regering agerar när det krävs. Vi tar det ansvar som svenska folket kan förvänta sig. Jag kan samtidigt konstatera att Moderaterna, som Hans Wallmark företräder, var eniga med regeringen om behovet av precis den här åtgärden ända fram till dess beslutet skulle fattas i Sveriges riksdag. Man röstade inte emot, för man insåg naturligtvis behovet av att åtgärden kom på plats, men man valde att inte aktivt delta i beslutet. Där kan man snacka om ledarskap och ansvarstagande! För att återvända till ämnet för interpellationen skulle jag vilja säga att vi har ganska täta kontakter med den danska regeringen. Jag har träffat den danska ministern vid ett par tillfällen, och det har varit andra kontakter dessförinnan. Man ska också komma ihåg bakgrunden till att beslutet fattades. Det finns i dag en del som hävdar att det borde ha gjorts mycket tidigare. Det finns en del som hävdar att vi redan i somras eller till och med för många år sedan borde ha gjort saker. Man ska dock komma ihåg att det såg ganska bra ut fram till september. Det var en hög nivå på flyktingmottagandet, men det var en hanterlig nivå. Under månaderna oktober och november hände något väldigt dramatiskt i asylmottagandet, då en stor mängd människor - 80 000 personer - under två månader sökte asyl i Sverige. I det läget såg sig regeringen tvingad att fatta dramatiska och drastiska beslut för att få ordning på mottagandet och för att säkerställa att våra samhällssystem skulle klara av detta, inte bara i den akuta situationen utan långsiktigt. Detta är bakgrunden till att vi inte hade några eoner av tid för att förankra detta och utreda det i långbänk, utan vi var tvungna att fatta ett beslut ganska snabbt. Jag skulle vilja säga att den danska regeringen har en förståelse för att Sverige har vidtagit åtgärder. I mina kontakter med den danska ministern och med regionala företrädare för Malmö kommun och Skåneregionen framförs det en stor förståelse för att åtgärderna var nödvändiga, samtidigt som man naturligtvis kan ha synpunkter och förbättringsförslag när det gäller enskilda delar. Vi är väldigt öppna och deltar gärna i en sådan diskussion om hur vi kan se till att detta fungerar på ett sätt som minskar störningarna så mycket som möjligt och som medverkar till att åtgärden kan få full effekt utan att det drabbar till exempel pendlare mer än nödvändigt. Man ska också påminna om att ifall vi inte hade vidtagit de här åtgärderna hade det förmodligen fått än mer förödande konsekvenser, också i ett längre perspektiv, inte minst för den region som Hans Wallmark nu säger sig värna om.

Fru talman! Jasenko Omanovic använder liknelser med inställda tåg och trafik som inte går. Det är ett farligt resonemang. Den här regeringen kommer också att utvärderas utifrån de tåg som inte kommer och de tåg som inte går. Jag tror heller inte att det är ett argument när man ställer olika landsdelar mot varandra. Det som nu sker i Öresundsregionen handlar om den osäkerhet och oklarhet som det innebär när man implementerar de här reglerna. Det tycker jag inte att man ska skoja bort, för det är allvarligt för dem det gäller. Jag avstår därför från vidare inrikespolitiskt kurr med Jasenko Omanovic. Sedan gäller det statsrådet Anna Johansson. Ja, så är det. Det är enskilda delar som bildar helheten. Även om statsrådet är tilldelad det här ansvarsområdet för hela regeringens del var det så att mina frågor just handlade om Öresundsintegrationen och det nordiska samarbetet. Det tycker jag fortfarande är relevant. Jag delar bedömningen att vi behöver lätta på trycket. Där har Moderaterna varit synnerligen konstruktiva. Vi har deltagit i uppgörelser som har slutits med regeringspartierna. Vi har också kontinuerligt lämnat konkreta och konstruktiva förslag på hur man skulle kunna göra. Men regeringen kan inte rymma från sitt ansvar. Det är här och nu som man genomför de beslut som riksdagen har fattat. När det blir problem och svårigheter är det regeringen som uppvisar handhavandefel. Det är återigen som jag sa. Socialdemokraterna har sökt regeringsmakten. Socialdemokraterna har fått regeringsmakten. Då måste Socialdemokraterna också utvärderas för hur man handhar regeringsmakten. Det är där min kritik kommer. Jag konstaterar också att det inte har varit mer samtal på ministernivå innan reglerna infördes den 4 januari. Fru talman! Åtminstone i min värld är det en fördel att man pratar med varandra om man ska göra någonting stort, allvarligt och dramatiskt. Det är alldeles uppenbart att det sätt på vilket regeringen har infört de här reglerna har kommit att påverka en hel region. Det har också, såvitt jag kan bedöma, kommit att påverka relationerna mellan Sverige och Danmark, inte minst mellan svenskar och danskar. Det är konkreta frågor som har lyfts fram i debatten nere i Öresundsregionen. Dem vill jag ställa till Anna Johansson. Det har framförts önskemål om någon form av ekonomisk kompensation till regionen. Är det något som regeringen har reflekterat över sedan reglerna infördes den 4 januari? Det har framkommit kritik mot hur kontrollen sker på en specifik station: Hyllie. Man gör det först på Kastrup. Sedan gör man det på Hyllie station. Finns det någon möjlighet att inte ha det dubbelkommandot? Ett annat önskemål har varit att man skulle kontrollera pass och id-handlingar på tågen när de lämnar Danmark och är på väg mot Sverige, så att tiden därmed kan kortas. Är det något som regeringen reflekterar kring? Detta är konkreta förslag som har uppkommit i debatten där nere. Det hade varit intressant att höra just hur man ser på detta. Detta är nämligen, återigen, ett beslut fattat av riksdagen, men det genomförs och implementeras av regeringen. Det är därför man inte kan ta ifrån sig själv det ansvaret. Till det kommer, fru talman, att inrikesminister Ygeman för någon dag sedan själv konstaterade att detta kan få negativa konsekvenser för Öresundsekonomin. Uppenbarligen har åtminstone någon i regeringskretsen suttit och funderat på det. Då vill jag återkomma till min första fråga. Jag undrar hur det var när man funderade på de här reglerna och hur det hela skulle genomföras. Jag undrar om det fanns någon i regeringskretsen som sa: Hur kan detta påverka känslan för nordiskt samarbete? Hur kan detta påverka Öresundsintegrationen? Eller var det frågeställningar som var totalt ointressanta i Statsrådsberedningen?

Fru talman! Nej, jag pratar inte om inställda tåg, utan jag pratar om att resan från Sundsvall ned till Stockholm har blivit längre, 40 minuter, på grund av allt det som jag nämnde förra gången. Jag tycker inte att Hans Wallmark är ärlig när han nu försöker ändra det till att handla om inställda tåg. Nej, resan har blivit längre. Jag gjorde den jämförelsen - det är 40 minuter längre restid. Jag tog upp resan mellan Sundsvall och Stockholm i förhållande till det som vi ser i Öresundsregionen. Jag har varit nere och besökt den regionen. Det var intressant när Region Skåne skulle bjuda dit oss. Då bjöd man oss till Köpenhamn för att visa på vilken integrerad region det är, vilket samarbete man har och hur framgångsrikt man har jobbat med det under dessa år. Jag har bara en sak att tillägga i den här debatten. Hade andra nordiska länder tagit sitt ansvar i flyktingfrågan hade vi inte behövt göra det här i dag, för då hade fördelningen varit jämn mellan länderna.
Fru talman! Jag vet inte vilket anförande Hans Wallmark lyssnade på när jag svarade för en stund sedan. Men jag tror att de flesta andra som hörde mig inte uppfattade att jag gjorde något som helst försök att smita undan mitt ansvar. Tvärtom underströk jag flera gånger vikten av att en regering tar ansvar och att en regering också fattar beslut som inte nödvändigtvis är bekväma eller lättvindiga. Den här regeringen tar det ansvaret. Och jag står som företrädare för den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen och säger: Vi har tagit ansvar, och vi kommer att fortsätta ta ansvar för den frågan. Självklart får den här typen av åtgärder effekter som inte är positiva för rörelserna i Öresundsregionen. Men jag vidhåller att konsekvenserna av att inte vidta åtgärderna hade varit betydligt värre, framför allt på lite längre sikt. Vi har nära kontakt med min danska kollega, som jag nämnde, som jag har träffat. Jag uppfattar inte att vi har en dålig relation - tvärtom. Det har varit konstruktiva samtal där vi har lyssnat på de synpunkter som man har haft från den danska sidan. Vi har också försökt beskriva vilka åtgärder vi vidtar för att minimera störningarna. Jag har på samma sätt nära kontakter med region och kommun i Skåne för att lyssna av: Vad är det för någonting som vi möjligen kan förändra för att det här ska fungera bättre? När det däremot gäller den exakta utformningen av hur kontrollerna ska ske har vår inställning hela tiden varit: De som ska genomföra arbetet har förmodligen betydligt bättre förutsättningar att göra en adekvat bedömning av exakt hur det ska gå till än vad vi som regering har. Därför har vi överlåtit åt transportörerna att själva avgöra hur de ska genomföra kontrollerna och till våra myndigheter att utfärda föreskrifter om vilka krav de ställer på transportörerna. Det betyder inte att vi är passiva. Hans Wallmark lyfter i sin senaste fråga fram det som uppfattas som att det är dubbla kontroller, det vill säga att man först får visa id en gång på Kastrup och sedan en gång i Hyllie. Det är en fråga som det arbetas med ganska intensivt på Regeringskansliet. Skälet till att det är två kontroller är att det är två helt olika funktioner. Det som sker på Kastrup är inte myndighetsutövning där någon ska fastställa en persons identitet. Det som sker på Kastrup är att transportörsföretagen kontrollerar att en person har id-handling innan personen reser in i Sverige. Det som händer på den svenska sidan är att svensk polis genomför inre gränskontroll, som innebär att man fastställer personers identitet för att säkerställa vilka personer som kommer in i Sverige. Det pågår ett arbete för att se: Finns det praktiska och juridiska förutsättningar för att förenkla den hanteringen? Också på en del andra områden pågår det arbete. Det handlar om hur vi kan vidta andra åtgärder för att stärka Öresundsregionens integration. Det pågår också ett arbete kring frågor som handlar om olika typer av ersättning eller kompensation och så vidare. Där fortsätter jag självklart att ha kontakt med dem som är berörda. Men apropå ansvar: Ja, vi gör uppgörelser. Frågan är vad de är värda. Vi hade nämligen en uppgörelse om identitetskontroller som Moderaterna valde att krypa ur i elfte timmen när det skulle tas beslut i frågan i riksdagen. Det är inte att ta ansvar. Det är inte att stå för ingångna avtal.
Fru talman! Stort tack för det här utbytet, Anna Johansson! Det som gör mig bekymrad är den skorrande rösten, som många känner i Öresundsregionen. Det handlar om de festtal som vi håller - det gäller inte bara Anna Johansson, utan det gäller mig och alla andra som är engagerade i nordiska frågor, nordiskt samarbete och nordisk integration - och att den här typen av saker sedan inträffar. När verkligheten blir annorlunda jämfört med hur talen utformas är det klart att det finns en risk för frustration. Vi som har arbetat med nordiska frågor ett antal år har gjort vad vi har kunnat för att på olika sätt rulla tillbaka ett antal gränshinder som har försvårat rörelser mellan länderna, inte minst i Öresundsområdet. Då är problemet, vilket väl även Anna Johansson får erkänna, och det tror jag att hon i någon mening också redan har gjort, att detta såklart skapar svårigheter och uppfattas som hinder. Det viktiga är då vad man kan göra för att lätta på det. Hur kan man handha detta på ett bättre och enklare sätt? Fru talman! Jag uppskattar ändå att höra att det pågår ett arbete i regeringskretsen med att se hur man kan hantera Hyllie, att man eventuellt kan genomföra kontroller på tågen så att den dubbla kontrollfunktionen kanske kan avskaffas. Det är ett starkt önskemål från många i Öresundsregionen. Den fråga som statsrådet inte berörde - men det kan hon ju göra i sitt sista inlägg på två minuter - är detta med den ekonomiska kompensationen och huruvida det finns några sådana planer i regeringskretsen. Sedan får jag väl i andra sammanhang leta upp den nordiska samarbetsministern Kristina Persson för att fråga vilka bakgrundsreflektioner man gjorde när det gällde nordiskt samarbete och Öresundsintegration och vad det här långsiktigt får för konsekvenser för det nordiska samarbetet.
Fru talman! Jag noterar att det egentligen inte har kommit några alternativa förslag från Hans Wallmark. Någonstans är det så att Moderaterna inser behovet av den här åtgärden. Moderaterna var med hela vägen. Man gjorde en uppgörelse och var med på förslaget - fram tills att man skulle fatta beslut i riksdagen. Då valde man att krypa ur. Det är tråkigt och beklagligt. Regeringen har självklart en ambition att de här åtgärderna ska få så få negativa konsekvenser som möjligt, men när man inför en sådan här gränskontroll får det självklart negativa konsekvenser för både pendlare och näringsliv. Vår bedömning är dock att dessa störningar är betydligt mindre omfattande och betydligt mindre skadliga än vad alternativet att inte genomföra dessa åtgärder hade varit på lite längre sikt. Jag nämnde i mitt föregående inlägg att det också pågår ett arbete kring olika typer av kompensationsåtgärder som vi kommer att återkomma till, vid sidan av att också förfina och utveckla hur själva kontrollerna ska gå till. Där pågår självklart ett arbete både i myndigheterna och hos transportörsföretagen för att man ska göra det här så smidigt som det är möjligt. Det finns ingen ambition från regeringen att genomföra dessa åtgärder för att försvåra för Öresundsregionen. Problemet har varit att den utmaning som vi var tvungna att hantera hade sitt ursprung i den regionen, och därför var det också där vi vidtog åtgärderna. Jag står för den politik som vi driver. Jag ska göra allt jag kan för att det här ska bli så lindrigt som möjligt, men jag är stolt över att vi som regering agerar när det krävs och tar ansvar för Sverige fullt ut. Det kommer vi att fortsätta med.